Fru talman! Jag är visserligen ledamot av konstitutionsutskottet, men när jag har begärt ordet i detta debattavsnitt är det närmast som enskild riksdagsman med ett marint förflutet, bl.a. i de farvatten det här gäller. Låt mig också börja med att säga att statsministerns och utrikesledningens handlande i denna sak var stringent, konsekvent och respektingivande, inåt och utåt. Jag finner det emellertid för min del alldeles självklart att ett statsråd, som befinner sig utomlands när en allvarlig händelse inom hans ansvarsområde inträffar i landets och sitt eget intresse snarast beger sig hem för att ta ledningen av den verksamhet för vilken han bär det politiska ansvaret. Försvarsministerns beslut att oavsett det inträffade stanna kvar i Oslo utgjorde därför en uppseendeväckande felbedömning. Uttalandet — som bekräftats vid utskottets utfrågning av försvarsministern — att ett återvändande till Stockholm skulle ha förorsakat alltför mycket uppståndelse vittnar om en underskattning av den inträffade händelsens innebörd och risker tillika med en överskattning av den uppmärksamhet som hade kunnat ägnas det förhållandet att försvarsministern sällat sig till den övriga regeringskretsen. Tvärtom skulle de flesta ha ansett detta alldeles naturligt. Någon anledning att försöka ”tona ned” den inträffade händelsen fanns naturligtvis inte. Regeringens handlande gjorde det klart för envar att man där tog synnerligen allvarligt på den uppkomna situationen. I samband med konstitutionsutskottets utfrågning av statsministern framhöll denne att försvarsministerns närvaro inte var påkallad, eftersom det uppdragits åt jordbruksministern att tillfälligt förestå försvarsdepartementet samt att allt erforderligt agerande i övrigt ombesörjdes av honom själv och Nr 145 överbefälhavaren. Jag betvivlar inte att dessa tre är kapabla personer, men Onsdagen den jag finner det ändå överraskande att man inom regeringen ansåg försvars 12 maj 1982 ministern vara så umbärlig i den ifrågavarande situationen att det skulle gå lika bra utan honom. Först efter fem dygn deltog försvarsministern i ett regeringssammanträde i saken. Försvarsministerns herostratiskt ryktbara uttalande att han inte kunde ”se några förutsättningar att gripa till våld” var mycket olämpligt och har knappast blivit bättre genom senare lämnade kommentarer. Att i en situation, där det fanns en risk att sovjetiska flottenheter kunde överväga en fritagningsoperation, kungöra för den svenska allmänheten — och motparten — att Sverige inte skulle tillgripa våld måste betraktas som en mycket uppseendeväckande och totalt malplacerad upplysning. Den var felaktig av tre skäl: 1. den var inte riktig i sak, vilket framgår av statsministerns svar vid utfrågningen; 2. om den hade varit riktig kunde den ha verkat uppmuntrande på motparten att företaga sig — och lyckas med — just det som regeringen önskade att den inte skulle företa sig; men 3. eftersom den var felaktig, och därigenom vilseledande, skulle den kunnat framkalla motsatsen till vad som sades, nämligen bruk av våld från svenska förband. Avsin försvarsminister har svenska folket rätt att förvänta att han begriper att han bör vara på plats så snart ske kan, när sådana här händelser har inträffat, för att medverka i beslutsfattandet och ta sin del av ansvaret för händelseutvecklingen — kanske också för att visa att posten som försvarsminister inte är alldeles oviktig, utan tvärtom i högsta grad förpliktande. Av det plågsamma efterspelet till ubåtsaffären har man förstått att Torsten Gustafsson är en blygsam och anspråkslös person, för vars uppriktighet och hederlighet man kan känna respekt. Men man kan inte förtänka dem som därutöver tycker att det skall vara litet mera krut i landets försvarsminister än vad svenska folket i höstas fick uppleva.
Fru talman! De inlägg som har gjorts efter mitt inledningsanförande ger mig egentligen inte anledning till några mera utförliga kommentarer. Jag har ju i mitt anförande kommenterat de saker som här har berörts och som jag förväntade skulle tas upp. Jag har gått igenom omständigheterna kring försvarsministerns vistelse i Oslo, jag har gått igenom vilka regler som gäller för regeringens arbete, och jag har konstaterat att dessa regler till punkt och pricka följts. När det gäller uttalandet om våld bör man ta hänsyn till i vilket ögonblick, under vilka omständigheter och med vilket syfte yttrandet fälldes. Det var alltså den 1 november. Jag kan citera vad statsministern enligt en utskrift jag fått sade i Kvällsekot den 29 oktober. Han fick frågan: Vad händer om besättningen inte är samarbetsvillig? Är den svenska regeringen beredd att 57 använda våld exempelvis för att avväpna besättningen om det skulle bli nödvändigt? Statsministern svarade: ”Vi är beredda i första hand med de marina enheter vi har och andra enheter också för att hävda vårt territorium, men det finns ingen anledning att nu börja diskutera i termer att vi skulle nu börja använda våld, allra minst efter det medgivande som har kommit från den ryska sidan.” Det är alltså den bedömning som regeringen har gjort som är bakgrunden till statsministerns uttalande. Sedan har det sagts så mycket som inte är korrekt. Man har påstått att statsministern ställde fackministern utanför beslutsprocessen. Det var inte alls fallet. Försvarsministern var med hela tiden med undantag för det dygn då han var i Oslo. Det har riktats något slags inbyggd kritik mot brister i incidentberedskapen, precis som om det vore någonting som man kan lasta regeringen för i det ögonblick då en händelse inträffar. Finns det brister i incidentberedskapen, faller väl ansvaret för det närmast på den mångårige moderate försvarsministern, kan jag tänka mig. Man har sagt att det fanns brister i kommunikationerna mellan statsråden. Av det skulle vi kunna dra slutsatsen att regeringen inte fungerade effektivt, att detinte gick att sammankalla den och att regeringen således inte kunde bli beslutsför. Det finns ingenting i redovisningen som ger stöd för den uppfattningen. Tvärtom samlades regeringen trots brådskan med stor fermitet och genomförde sina uppgifter i laga och regelmässig ordning. Som jag sade i mitt inledningsanförande har oppositionspartierna svårt att smälta att regeringen klarade den här affären på ett så elegant och effektfullt sätt. Det är hela anledningen till att man nu vill lyfta fram de här detaljerna i ljuset. Man hoppas att de skall skymma bort det faktum att regeringen verkligen var effektiv och duktig. Syftet är naturligtvis, som Anders Björck själv sade, att plocka inrikespolitiska poäng.

Fru talman! Anders Björck citerade med ett visst välbehag ur utskottsbetänkandet, som han själv står bakom, att regeringens agerande präglades av fasthet och konsekvens. Därom är vi eniga. Sedan övergick han till att plädera mot ett uttalande av försvarsministern som han ansåg var ägnat att störa denna fasthet och konsekvens. Det här stämmer inte riktigt. Antingen anser man att regeringens agerande har präglats av fasthet och konsekvens, och då har det gjort det och ingenting annat. Eller också anser man att det inte har präglats av fasthet och konsekvens, och då får man väl försöka leda det i bevis. Och det går uppenbarligen inte. När jag lyssnade till Oswald Söderqvist fick jag det intycket att han hellre hade sett att det hade stått en civil mottagningskommitté med litet blommor och tagit emot ubåten, och att det var hemskt att militären skulle ta hand om sovjetisk militär. För det var faktiskt vad det var fråga om — sovjetisk militär som hade trängt in på svenskt område. Och det var nog rätt rimligt att regeringen lät militären sköta det praktiska handhavandet av affären. I övrigt vill jag bara påminna Oswald Söderqvist om att vi här inte diskuterar militärens utan regeringens agerande. Allt tyder på att militären har handlat Nr 145 enligt de instruktioner som den har fått från regeringen. Onsdagen den Oswald Söderqvist tyckte att försvarsministerns uttalande att man inte 12 maj 1982 behövde tillgripa våld var bra. Och en liten stund senare meddelade Oswald Söderqvist med obönhörlig konsekvens att han ämnar stödja utskottsmajoritetens, alltså socialdemokraternas, kritik mot försvarsministern för just det uttalande som Oswald Söderqvist tyckte var bra. Det är möjligt att det finns en konsekvens i det hela. Det är i så fall samma konsekvens, fast spegelvänd, som präglar socialdemokraternas och moderaternas agerande i just den Ubåtsaffären frågan. Hilding Johansson var litet stött över att man buntade ihop socialdemokraterna och moderaterna i den här frågan. De åker inte tandem, säger han. Men läser man deras olika skrivningar, får man ha en väl utvecklad känsla för nyanser för att upptäcka skillnaden. Hilding Johansson sade alltså att man åker på varsin cykel minsann. Jag konstaterar att ni kanske gör det, men att ni hamnar i samma dike.

Fru talman! Först tycker jag att det glädjande faktum att en representant för den regering som skall granskas, nämligen kommunministern Karl Boo, nu befinner sig i kammaren bör antecknas till kammarens protokoll. Det är ju ett gammalt klagomål att statsråd som är föremål för granskning inte är närvarande, och därför är det roligt att en representant för regeringen finner anledning att övervara den dechargedebatt som ändå ytterst handlar om regeringens sätt att sköta sitt fögderi. Jag blir däremot mindre glad när konstitutionsutskottets ordförande Bertil Fiskesjö tar rena skamgrepp genom att förvränga citat. Han påstår att Anders Björck står här och säger att han är ute efter att plocka inrikespolitiska poäng. Det är fullkomligt nonsens. Vad jag sade var att det har förekommit en debatt om vem inom regeringen som kunde ta åt sig äran av ubåtsaffärens upplösning. En kvällstidning har korat vinnare och förlorare. Vinnarna blev ÖB och Ola Ullsten, förlorarna Thorbjörn Fälldin och försvarsminister Torsten Gustafsson, att döma av de pressklipp som jag har framför mig. Vad jag sade var att syftet härvidlag naturligtvis har varit att plocka inrikespolitiska poäng, något som av skilda opinionsundersökningar att döma helt har misslyckats. Det var alltså inom regeringen som man ägnade sig åt att försöka plocka inrikespolitiska poäng. Men detta mitt påpekande förvränger således konstitutionsutskottets ordförande helt ogenerat och medvetet, så att det blir något helt annat. Vidare handlar det om vad Torsten Gustafsson egentligen sade. Vi har faktiskt fått protokoll från Sveriges Radio. För att det inte skall råda någon oklarhet citerar jag den fråga som ställdes till honom: ”Kan det finnas några förutsättningar under vilka vi från svensk sida skulle tillgripa våld?” Torsten Gustafsson svarade: ”Jag kan inte se några sådana förutsättningar.” Ett rimligt konstaterande är väl att ett sådant uttalande inte var särskilt lämpligt i 50 den rådande situationen. Det visade sig också mycket snabbt att statsministern hade en annan bedömning. Beträffande frågan om fackministerns närvaro vid platsen för ubåtsdramat gjorde Thorbjörn Fälldin också en klar markering vid utfrågningen inför konstitutionsutskottet. Han underströk nämligen att statsministern, även om han i sådana här besvärliga situationer har ett samordnande ansvar, under inga omständigheter övertar fackministerns ansvar, vare sig det gäller utrikesministerns eller försvarsministerns ansvar. Detta ansvar ligger alltså kvar hos berörd fackminister. Detta uttalande strider alldeles bestämt mot vad Bertil Fiskesjö här har sagt, nämligen att det inte spelar någon större roll vem som inom regeringen bär ansvaret i en affär som denna. Huvudsaken är att någon är förordnad att göra det. Man kan också fråga sig vem som är skyldig till de otillfredsställande kommunikationerna i samband med ubåtsaffären. Det är fel av Bertil Fiskesjö och andra att påstå att en förtrolig kommunikation kunde äga rum och att försvarsministern hela tiden var informerad. Det var han nämligen inte. Han var inte informerad om att kärnvapen fanns ombord, att det fanns klara misstankar därom redan dagen efter det att ubåten gått på grund samt att undersökningar hade igångsatts. Detta kunde man inte tala om för honom, eftersom han inte befann sig på platsen. Man kunde inte heller informera honom om de sovjetiska marina fartygsrörelser som ägde rum strax utanför territorialvattengränsen och som kunde ha utvecklats till något annat. Även det var hemligt. Man vågade inte prata om sådana ting i telefon. Detta fick försvarsministern besked om först på måndagen. Att då påstå att försvarsministern hela tiden varit informerad och kunnat delta i handläggningen är faktiskt inte med sanningen överensstämmande. Får jag sedan allra sist säga att socialdemokraterna och moderaterna har delvis olika uppfattningar i denna fråga. Därför går vi fram på olika sätt. Socialdemokraterna ansluter sig till utskottsmajoriteten, medan vi har en reservation. På några punkter överensstämmer kritiken, men på andra punkter gör den det inte. Jag vill bestämt värja mig mot beskyllningarna om bristande generositet. I det stora hela har faktiskt både socialdemokraterna och moderaterna givit regeringen ett gott betyg. Jag tycker att regeringen förtjänar ett gott betyg för hur den skötte denna affär. Det bör då emellertid vara rimligt att vi får rikta kritik mot en person i två skilda delfrågor. Det är, Bertil Fiskesjö, ändå inte meningen att konstitutionsutskottets granskning skall innebära ett uppstämmande av lovsånger. Då är granskningen tämligen meningslös.

Det hela fick alltså en väldigt stark anstrykning av militär propaganda. Detta, Torkel Lindahl, är inte detsamma som att inte säga att militär naturligtvis måste agera i ett sådant fall. Det behöver inte Torkel Lindahl tala om för mig, men han skall skilja mellan två saker, nämligen de operativa handlingssätten, där militärer som fackmän går in och agerar, och den politiska ledningen; jag hoppas att Torkel Lindahl inte anser att den skall överflyttas från den civile försvarsministern till ÖB eller något uppskärrat militärbefäl eller dylik person i det aktuella området. Det är två helt skilda saker som vi måste hålla isär. Det hade varit riktigt att försvarsministern hade tagit på sig ett större ansvar i detta fall och inte låtit det bli — som jag vill beteckna det — ett militärt jippo, som t.o.m. skadade det militära anseendet i Sverige. Det gick för långt, och det borde inte regeringen ha tillåtit. I detta sammanhang skulle jag vilja fråga Bertil Fiskesjö, som över huvud taget inte berörde detta, om han inte anser att det hade varit lämpligt att 61 något tona ner det militära etablissemangets och de militära chefernas agerande till förmån för just ett agerande av regeringens främste representant på det här området, dvs. försvarsministern. Det sade Bertil Fiskesjö ingenting om i sitt första anförande. Sedan, Torkel Lindahl, till uttalandet den 1 november. Det är inte alls någon inkonsekvens i att ställa upp på en del av ett uttalande och modifiera en annan del, som man inte helt och hållet instämmer i. Jag anser inte att det var något direkt felaktigt uttalande av försvarsministern att det vid detta speciella tillfälle inte förelåg någon anledning att ta till våld. Vi har också av Bertil Fiskesjö fått höra citat från statsministern, som jag inte kände till tidigare men som — det kan vi lätt konstatera — väl överensstämde med vad som sagts av försvarsministern. Det är alltså ingen inkonsekvens i att vi kan stödja utskottets skrivning men samtidigt påpeka att detta uttalande i intervjun den 1 november inte är någonting som man direkt skall angripa försvarsminister Torsten Gustafsson för. Det hade varit värre, som jag sade tidigare, om vi hade haft en försvarsminister som hade agerat på ett annat sätt.

Herr talman! Jag studsade till när jag hörde Hilding Johansson i det här sammanhanget varna för att regeringen hamnar i det obestämda beslutsfattandets dike. Är det vid något tillfälle en svensk regering har visat sig snabb, kraftfull, bestämd, konsekvent och beslutsför är det ju vid det här tillfället. Det finns ingen kritik på den punkten. Vad är det för obestämt beslutsfattandes dike som Hilding Johansson har grävt alldeles för sig själv? Den frågan vill jag gärna ställa, Oswald Söderqvist menar att regeringen borde ha tonat ner det militära inslaget. Vissa uppgifter låg ju på överbefälhavaren, han hade ansvaret för dem, och de uppgifterna skulle han naturligtvis fullgöra. Men ledningen av hanteringen av hela affären låg hos regeringen, och dess medlemmar är såvitt jag vet alldeles civila allihop. Det var inte jag som började tala om inrikespolitiska poäng, utan det var Anders Björck. När jag ”kopplade på” här, blev han plötsligt purken. Men som man bäddar får man ligga, Man somnar lättare, om man lägger sig med gott humör. Vad gäller våldsfrågan så är det möjligt att våld och mera bråk bättre skulle ha passat det moderata kynnet. Men jag är rätt övertygad om att det svenska folkets kynne i gemen är sådant att man i hög grad uppskattade att den aktuella incidenten genom regeringens skickliga och fasta ledning kunde upplösas utan våld.
Herr talman! Bara helt kort något om vad Oswald Söderqvist har sagt. Vad Onsdagen den jag reagerade mot i hans första inlägg var att han uppenbarligen inte riktigt 12 maj 1982 hade klart för sig skillnaden mellan låt mig säga det politiska ansvaret, den politiska ledningen, och militärens verkställande. Dessutom reagerade jag mot den långa klagovisa han då framförde mot att militären verkställde de order den fått. Vidare finner jag — och det förvånar mig inte alls — att Oswald Söderqvist tycker att det är fullständigt naturligt att ta avstånd från en sak men ändå i handling, när det blir aktuellt här i kammaren, tänka sig att stödja densamma. Han tycker alltså att det är fel att kritisera försvarsministern för det uttalande som vi här har diskuterat. Men att stödja denna kritik med sin röst är enligt hans mening inte alls inkonsekvent — om man känner vpk, så är det konsekvent.
Herr talman! Först till Bertil Fiskesjö. Förhoppningsvis är det som Bertil Fiskesjö säger alldeles korrekt. Men det är ju intrycket av vad som verkligen sker som är det viktiga i sammanhanget. Det intryck svenska folket fick när man under de aktuella dagarna satt vid sina TV-apparater, när man lyssnade på radio eller läste tidningar var ju att det var en enastående militärisk dominans i alla massmediakontakter, alla framföranden, alla föredragningar etc. I det avseendet vill jag för tredje gången framföra kritik. Framför allt försvarsministern borde ha spelat en mera aktiv roll. Således borde han enligt min uppfattning ha varit på plats, både i Stockholm och självfallet också så småningom i Karlskrona. Det är ganska beklämmande att höra Torkel Lindahl säga att jag på något sätt skulle ha missuppfattat skillnaden när det gäller militära operativa insatser och ledning. Det är ju precis tvärtom. Det var Torkel Lindahl som angrep mig. Han påstod att jag inte hade förstått saken. Vad jag har sagt är att de militära aspekterna fick dominera vid föredragningar, i rapporter etc. Det är precis vad jag har sagt till Bertil Fiskesjö. Det hade varit mycket välgörande och mycket bra för regeringen också, om man i stället hade använt den civila representanten, försvarsministern, och inte låtit militären överta hela nyhetsinformationen. Nu tog man poäng på detta. Man drev fram en viss psykos, en viss hysteri. Det hade varit lyckligt om en civil försvarsminister hade lagt kapson på detta, som jag sade i mitt första anförande.

Herr talman! När det gäller frågan om våld vill jag bara, Bertil Fiskesjö, konstatera att inget parti har krävt mera eller mindre våld i de här sammanhangen. Även Bertil Fiskesjös partiledare, statsminister Thorbjörn Fälldin, har tagit avstånd från yttranden av det slag som försvarsministern då fällde, nämligen att man under inga omständigheter kunde använda våld. Thorbjörn Fälldin har konstaterat att man självfallet inte kan göra den typen 63 av utfästelser. Beträffande den kritiken är vi från moderat håll alltså överens med statsministern.

Herr talman! Jag måste erkänna att det är möjligt att jag har gjort mig skyldig till ett misstag när det gäller Oswald Söderqvists inställning till vad militären och regeringen skulle ha gjort. Det beror i så fall uteslutande på att jag lyssnade till och noterade vad Oswald Söderqvist sade i sitt första anförande.

Herr talman! Jag skall bara göra ett par avslutande kommentarer. För att inga missförstånd skall råda vill jag upprepa att statsministern och försvarsministern — enligt de papper som vi har haft tillgång till — självfallet var helt överens om var att vi måste vara beredda att hävda vår neutralitet, i yttersta fall med våld. Försvarsministerns uttalanden gällde vad man borde göra i det konkreta läge som ärendet befann sig i just när han fick denna fråga. Det finns alltså inte någon bristande överensstämmelse här. Vi kan inte avhända oss möjligheten att använda våld. Men vi skall naturligtvis inte använda våld, om det inte är absolut nödvändigt. Och som jag sade i mitt tidigare inlägg är jag alldeles övertygad om att svenska folket är utomordentligt tacksamt över att regeringen — i allra högsta grad med Nr 145 hedern i behåll — kunde administrera sig ur denna fråga utan att behöva ' Onsdagen den tillgripa våld. 12 maj 1982 När det gäller den segslitna diskussion om besluten i regeringen som Hilding Johansson vill föra noterade jag att han nu inte upprepade sitt påstående om att regeringen hade befunnit sig i obeslutsamhetens dike. I ett tidigare inlägg konstaterade ju jag att regeringens handlande i denna fråga tvärtom hade karakteriserats av en utomordentlig beslutsamhet och fasthet. De personer i regeringen som finns i Stockholm när en sådan här sak inträffar måste naturligtvis hugga tag i de påträngande uppgifterna och göra sitt allra bästa för att försöka klara av dem. De kan inte sitta och vänta på att bortavarande ministrar skall strömma in från jordens alla hörn.

Herr talman! Jag vill först understryka att det av den socialdemokratiska affären skrivningen och den moderata reservationen i betänkandet i Datasaabärendet är synnerligen besvärligt att utläsa vad det egentligen är man anklagar regeringen för. Av den socialdemokratiska skrivningen tycks dock framgå att man anklagar regeringen dels för att den gjort för mycket, dels för att den gjort för litet. Vad som är grunden för denna ambivalenta hållning och för ambivalensen som sådan är dock oklart. Den moderata reservationen är så till vida rakare som att man där enbart anklagar regeringen för att ha gjort för litet. Det framgår dock inte av reservationen vad man på moderat håll menar att regeringen borde ha gjort. Till saken hör att ansträngningarna för att företaget skulle få den omdiskuterade ordern påbörjades i början av 1970-talet. Framstående socialdemokrater med Rune Johansson, Bengt Norling och Krister Wickman ispetsen gjorde beaktansvärda insatser för att beställningen skulle kunna ros i hamn. Avtalet om leveransen till Sovjet slöts formellt i september 1975. Ärendet ärvdes således av den tillträdande regeringen Fälldin 1976. Det var en delav dets.k. dukade bordet. Till skillnad från bordet i övrigt var det i det här fallet i viss mån dukat. I den mån socialdemokraterna menar att regeringen i början av handläggningen av ärendet gjorde för mycket, drabbar denna kritik i huvudsak socialdemokraterna. De direkt ansvariga har visserligen nu lämnat riksdagen, men en del av de mera perifert ansvariga finns som bekant kvar. En första fråga till socialdemokraterna är således: Menar ni att den socialdemokratiska regeringen gjorde fel, när den så intensivt engagerade sig för att avtalet kom till stånd? Om så inte är fallet, varför anklagar ni då den 65 5 Riksdagens protokoll 1981/82:145-146 senare tillträdda regeringen för dess agerande? Vad denna regering gjorde var ju endast att följa upp de åtaganden som grundlagts genom det avtal som slöts under den socialdemokratiska regeringens tid. Vad moderaterna beträffar inträffade de händelser som de lagt till grund för sin kritik under den tid då den senare genom moderaternas bullersamma uttåg kapsejsade trepartiregeringen ännu satt intakt. Moderaterna riktar sin kritik i reservationen mot regeringen. Kritiken omfattar således moderata samlingspartiets nuvarande ordförande Ulf Adelsohn, den moderata riksdagsgruppens ledare Gösta Bohman, tidigare statsråden Burenstam Linder, Danell, Mogård m.fl. Det skall bli intressant att se om de här i riksdagen närvarande tidigare ledamöterna av den moderata regeringsuppsättningen kommer att rösta för den moderata reservationen. Frågan om deras eventuella jäv vid omröstningen kan man måhända ta lätt på, eftersom det tydligen gäller för dem att underkänna sitt eget handlande, och den som själv skjuter sig brukar man ju ha ett visst överseende med enligt modern rättsordning. Denna humana syn får man väl tillämpa också i det här sammanhanget, även om det onekligen är ett rätt uppseendeväckande utslag av osjälvisk självdestruktion, att man genom direkt omröstning tillkännager sitt skadliga och ansvarslösa beteende. Herr talman! Historien om först Stansaabs, sedan Datasaabs relationer med Sovjet och USA är utdragen i tiden och garnerad med detaljer, påståenden och rykten. Jag skall inte här försöka göra någon ingående beskrivning av affärens alla faser, som f. ö. i betydande grad finns redovisade i utskottets betänkande. Långt ifrån alla har någon betydelse för utskottets granskning annat än som bakgrundsmaterial till bedömningen av regeringens handlande. Vad det gällde var alltså en order på trafikledningssystem till Sovjet. Efter ihärdiga insatser, som jag nyss nämnde, från socialdemokratiska statsråd — Rune Johansson, Bengt Norling, Krister Wickman och andra — fick Stansaab denna eftertraktade order, efter många turer och i hård konkurrens med ett franskt och ett amerikanskt företag. Avtalet tecknades, som jag nämnde, i september 1975. Officiell leverans skedde i november 1980. I systemet skulle ingå en mindre del komponenter av amerikanskt ursprung, för vilka det enligt de regler USA satt upp skulle krävas amerikansk exportlicens, om komponenterna såsom i det här fallet skulle gå vidare till Sovjet eller annat, som det heter, socialistiskt land. Det togs för givet att sådan licens skulle beviljas, bl.a. av det skälet att det amerikanska bolaget fått exportlicens för motsvarande utrustning. Men av skäl som delvis är oklara och som man bara kan spekulera omkring krånglade amerikanarna och menade att den licensansökan som Stansaab ingett till vederbörande amerikanska myndighet inte kunde beviljas i sin helhet. Med anledning av detta ingav Stansaab nya ansökningshandlingar. Det var våren 1977. När det kärvade till sig, engagerade sig svenska UD och handelsdepartementet med Staffan Burenstam Linder i spetsen i frågan. Efter nya överläggningar mellan Stansaab och det amerikanska försvarsdepartementet beviljades licens i Nr 145 oktober 1977. Onsdagen den En fråga som jag redan här vill ställa, i första hand till de så kritiska 12 maj 1982 socialdemokraterna, men även till moderaterna, är: Var det fel att trepartiregeringen engagerade sig för att det avtal som socialdemokraterna varit så ivriga att få till stånd skulle kunna fullföljas? Redan Rune Johansson hade ju f. ö. innan han avgick som industriminister ivrigt försökt påskynda licensärendet genom direkt kontakt med den amerikanske handelsministern. Den nya regeringens insatser härvidlag borde väl vara lika vällovliga som den — Datasaab-Tercasavgående industriministerns. affären I samband med att licensavtalet ingicks åtog sig företaget viss rapporteringsskyldighet till den amerikanska regeringen. Det är viktigt att understrykaatt avtalet ingicks mellan företaget och amerikanska myndigheter. Det var således ett civilrättsligt avtal. Regeringen åtog sig inte att gå i god för att företaget uppfyllde villkoren, inte heller för att innehållet i de rapporter som företaget skulle lämna över var korrekt. Det var ju företaget som ingått avtalet, och det var företaget som var förpliktat att se till att det uppfylldes. NATO-staterna har i liknande frågor åtagit sig bl.a. exportkontroll, men det har inte vi. När socialdemokraterna i sin skrivning påstår att regeringen i samband med licensgivningen tog på sig förpliktelser vilkas innebörd inte synes ha stått klar ens för regeringen själv, finns det minsann anledning att sätta ett stort frågetecken. Vad är det för åtaganden regeringen har gjort som man inte begripit innebörden av? Socialdemokraterna har tydligen begripit innebörden, och det skall bli intressant att få höra den socialdemokratiska talesmannens tolkning därav. Kan det möjligen vara vad USA, åtminstone under nuvarande regim, måhända gärna skulle se, nämligen att den svenska regeringen skulle åta sig samma förpliktelser som NATO-staternas regeringar? Frågan kan f. ö. gå även till moderaterna, som i det här ärendet tydligen vill spela på samma tema och på samma gård som socialdemokraterna. Så kom då ryktena i svang att företaget på ett eller annat sätt skulle ha brutit mot de förpliktelser det åtagit sig. Om det hade varit så, vore det naturligtvis helt allmänt sett eller så att säga ur allmänpolitisk synpunkt inte bra, eftersom amerikanarna av lättförståeliga skäl inte skulle ha gillat det, och det var ju ingenting som den svenska staten eller den svenska regeringen hade anledning att önska. Industridepartementet hörde sig för den skull för bl.a. hos Datasaabs styrelseordförande och företagets verkställande direktör. Man fick beskedet att allt var i sin ordning. Företagets VD bekräftade detta genom framträdanden i massmedia. Tidigare hade en hel del andra rykten kring Datasaab kunnat avfärdas som ogrundade. Bl. a. hade man i massmedia gjort stor affär av en promemoria som skulle ha varit upprättad i industridepartementet men som man där inte hade haft något med att göra eller i övrigt ens sett röken av. Det är väl rätt naturligt att man inom regeringen godtog de uppgifter man fick från företagets ledning. Varför skulle man inte göra det? Det är ytterligare ett par frågor jag vill ställa till socialdemokrater och moderater inför deras kommande inlägg: Skulle man ha underkänt de uppgifter man fick av företagets högsta ledning? Skulle man till dess företrädare ha sagt: vi är övertygade om att ni ljuger? Om man inte godtagit de uppgifter man fick från ansvariga personer, hur menar socialdemokrater och moderater att man skulle ha gått till väga för att undersöka sanningshalten i företagets uppgifter? Skulle man ha polisanmält företaget? Det bör ha varit uteslutet redan av den anledningen att företaget, såvitt jag kan förstå, inte begått något brott mot svensk lag. Skulle man ha tillsatt någon regeringstjänsteman som fått order att gå igenom hela företagets sätt att sköta leveranser till Sovjet? Om det är detta ni menar, hur är det i så fall förenligt med principerna om rollfördelningen mellan regeringen och aktiebolag, och med själva aktiebolagslagen? Såvitt jag kan se måste det under alla omständigheter vara bolagets styrelse som har ansvaret för att av bolaget ingångna avtal hålls. I samband med TELUB affären diskuterade vi detta mycket ingående och hade en utförlig redovisning i utskottsbetänkandet förra året av hur relationerna mellan regeringen och aktiebolag skall vara. Men här vill ni tydligen propagera för en helt annan ordning. NärL M Ericsson våren 1981 blivit huvudaktieägare gjorde företaget — jag betonar att det var företaget — en ingående undersökning och kom fram till att Datasaab brutit mot vissa uppställda villkor i exportlicensen. Företaget — jag betonar än en gång företaget — redovisade detta för berörda departement i amerikanska regeringen. Från svenskt officiellt håll uttryckte man sitt beklagande av det inträffade. Det kan man kanske tycka var överflödigt, eftersom den svenska regeringen inte hade gjort något förgripligt. Men jag kaniinte heller inse att ett sådant beklagande skulle kunna göra någon skada. Att det inträffade helt allmänt var beklagligt är väl rätt uppenbart. Avslutningsvis vill jag ställa ytterligare en fråga till kritikerna — den gäller socialdemokraterna, men kanske särskilt moderaterna: Vad anser ni principiellt skall gälla i ärenden av det här slaget? Skall Sverige ansluta sig till de regler som gäller för NATO-stater? Skall regeringen kräva att få sätta in särskilda licensspioner i företag som arbetar med exportlicenser av det här slaget? Jag vill självfallet inte att man skall göra någotdera. Men jag frågar er, därför att jag utgår från att ni har något begripligt syfte med den kritik ni levererar och de påståenden ni gör. Det ni vill måste ju vara framåtsyftande. Jag noterade särskilt att Hilding Johansson i ett tidigare inlägg i dag sade att det viktiga med kritiken från utskottets sida är att den är framåtsyftande och kan ge ledning åt regeringen för handlande i nya uppkomna situationer av liknande slag. Vilka är de riktlinjer som riksdagen kommer att ge regeringen, om skrivningarna från moderat och socialdemokratiskt håll skulle vinna i riksdagens omröstning? Detta är inte någon oviktig fråga utan en viktig fråga, eftersom resultatet av omröstningen i allra högsta grad påverkar andra staters syn på vilka uppgifter som den svenska regeringen skall åta sig i sådana här ärenden. Jag ber er verkligen enträget — inte för min egen skull, inte för regeringens skull och inte för några särskilda statsråds skull men för Nr 145 landets skull — att tala om vad ni avser med det hela, att tala om att ni Onsdagen den verkligen vet vad ni gör. 12 maj 1982 Med detta, herr talman, vill jag vad gäller det nu behandlade ärendet yrka

Herr talman! Visst är det så, Bertil Fiskesjö, att den votering vi omsider skall ha i detta ärende kommer att få betydelse för hur man i framtiden ser på den svenska regeringens skyldighet att stå för ingångna förpliktelser. Den granskning som konstitutionsutskottet gjort av regeringens handläggning av Datasaabs export av trafikledningsutrustning till Sovjetunionen har med stor tydlighet klarlagt några viktiga förhållanden: 1. Det är nödvändigt för Sverige som ett litet land med starkt beroende av omvärlden att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med andra länder. På våra utrikes relationer beror sist och slutligen både välfärdsutveckling och sysselsättning. Vi klarar oss inte själva, hur mycket en del än önskar att vi gjorde det. Att acceptera detta har ingenting med undfallenhet att göra utan är endast uttryck för en beredvillighet att se verkligheten som den är. 2. Det brott mot givna licensvillkor för flygledningsutrustningen vid Moskvas flygplats som Datasaab gjorde sig skyldig till i slutet av 1970-talet har ansträngt våra relationer med USA. Licensbrottet har därmed knappast underlättat ett samarbete på det breda teknologiska fält där ett utbyte av erfarenheter är naturligt och nödvändigt för oss. Hur stor skadan till slut kommer att bli är i dag omöjligt att förutse. Enligt det nummer av Veckans Affärer som kommer ut i morgon har emellertid ärendet i USA nu överlämnats till justitiedepartementet för överväganden om huruvida rättsliga åtgärder om skadestånd för licensbrottet skall inledas. Magnus Lemmel på L M Ericsson bekräftar för Veckans Affärer att hela frågan nu tagit en än allvarligare vändning och att vi har anledning att vara ännu oroligare än vad vi tidigare hade. Dessutom: Enligt Veckans Affärer försäkrade sig för säkerhets skull LM Ericsson — innan man tog över företaget från staten — om en regressrätt gentemot de gamla ägarna om den fråga som nu är under övervägande inom det amerikanska justitiedepartementet skulle resultera i skadeståndsanspråk. Till de indirekta och långsiktiga effekter som licensbrottet kan komma att få riskerar vi alltså att få en snabb ytterligare börda på de svenska skattebetalarna. Det har hävdats att bytet av administration i Washington kan ha påverkat den amerikanska reaktionen gentemot vårt land. Det är fullt möjligt, men knappast någon tillräcklig förklaring till de svårigheter i de fortsatta kontakterna med USA som svenska företag nu riskerar att få. Vilken regering som helst hade reagerat. Och under alla omständigheter tillhör olika amerikanska administrationer de realiteter som ett land som vårt ändå har att ta hänsyn till.

Herr talman! Detta var verkligen en ordentlig uppvisning i advokatyr och oösaklighet. Faktum kvarstår, Per Unckel, att vad ni kritiserar i er reservation inträffade under den tid då vi hade en trepartiregering. Ni vänder er i er reservation icke mot industriministern — det gör f. ö. inte heller socialdemokraterna i sin reservation. Ni vänder er mot regeringen. Sedan kan ni ändå vara oförskämda nog att stå här och säga att det är industriministern ni vill åt. Vi skall ju rösta här i kammaren. Ni måste väl för allt i världen veta vad ni skall rösta om själva åtminstone. Det skulle vara en någorlunda hygglig upplysning till övriga riksdagsledamöter om ni inte skrev en sak i er reservation och sedan talade om någonting annat här i kammaren. Nr 145 Omröstningen gäller alltså bl.a. herrar Adelsohn och Bohman — och alla de andra. Sedan kommer herr Unckel och påstår att moderaterna drev på i regeringen i all tysthet — hur det nu kan komma sig att moderater är så tystlåtna. Ni brukar ju påstå att ni säger ifrån, och ni brukar också påstå att ni t.o.m. hade inflytande i trepartiregeringen. Men nu är ni plötsligt så fruktansvärt modesta. Det är självklart att om moderata statsråd hade tagit upp den här saken och drivit den, t.ex. vid de sammanträden i allmänna statsrådsberedningen där dessa frågor diskuterades, då kunde kanske något annat ha hänt. Jag är inte säker på det. Den intressanta frågan är dock: Vad skall regeringen i ett sådant här ärende företa sig? Per Unckel utkastade grava anklagelser, men han angav icke med ett ord vad man egentligen borde ha gjort. Tala om det i klarspråk, Per Unckel! Det kommer jag att kräva i replik efter replik ända tills Per Unckel talar om det. Vad skulle alltså regeringen ha företagit sig utöver vad man gjorde? Vidare vill jag också ha ett klart och entydigt svar på frågan: Vad blir konsekvensen av regeringens handlande i sådana här situationer i framtiden, om den moderata reservationen går igenom? Tala om det! Det är viktigt. Sedan talar Per Unckel hela tiden om en viss granskningsskyldighet för den svenska regeringen. Vilken rapporteringsskyldighet? Företaget hade ålagts rapporteringsskyldighet, och regeringen hade förklarat att den åtog sig att vidarebefordra dess rapporter. Vad är det då för en granskningsskyldighet som regeringen har åtagit sig enligt Per Unckels mening? Det skulle också vara intressant att veta.

Herr talman! Bertil Fiskesjö undrar hur vi kommer att agera i den kommande voteringen. Jo, vi kommer att rösta på den reservation som vi har fogat till utskottets betänkande. Det kommer vi att göra i vetskap om att vi därigenom riktar kritik mot hela regeringen. Men jag tror att kammarens ledamöter är väl förtrogna med vem det är inom regeringen som handlägger frågor om de statliga företagen. Det är ofrånkomligt att kritik på detta sätt riktas mot den person som är närmast ansvarig för de försummelser som enligt vår mening är vad Datasaabaffären ytterst handlar om. Bertil Fiskesjö frågade vidare: Vad skulle regeringen då ha gjort? Jo, Bertil Fiskesjö, regeringen skulle — om inte annat så i egenskap av delägare i Stansaab och Datasaab — ha tagit reda på hur det faktiskt förhöll sig med det påstådda licensbrottet. Jag behöver väl inte än en gång citera industriministern, som i utfrågningen inför utskottet påpekade, att hade man bara misstänkt något så hade man agerat annorlunda. Just det! Industriministern kunde t.ex. ha lyssnat på dem som misstänkte mera än industriministern gjorde och tagit reda på vad som låg bakom ryktena. Bertil Fiskesjö kan väl inte med bästa vilja i världen hävda att det är en 23 tillräcklig kontroll att fråga den verkställande direktör som är närmast ansvarig för det misstänkta licensbrottet om han har begått det! Kanske hade man förväntat att det ansvariga statsrådet skulle ta en fråga av denna allvarlighetsgrad mera seriöst än att bara fråga den för den misstänkta handlingen närmast ansvarige. I ett brev som statssekreteraren Bildt under 1980 skrev till bl.a. kolleger inom regeringskansliet föreslogs att den promemoria som hade varit föremål för diskussion i massmedia skulle plockas fram och innehållet klart och tydligt bemötas. Men det gjordes inte. Bertil Fiskesjö hävdar nu att man inte har sett röken av den promemorian på industridepartementet. Jodå, den såg industriministern redan vid årsskiftet 1979-1980 — jag medger gärna att han inte tog del av den, men han såg den och visste om dess existens. Denna promemoria var en av de grundläggande orsakerna till att de amerikanska myndigheterna hyste sådan misstro mot bl.a. Nils G. Åslings försäkringar att ingenting hade skett inom företaget som stred mot licensvillkoren. Det visade sig senare, Bertil Fiskesjö, att de amerikanska myndigheterna hade åtskillig fog för sin misstanke. Den misstanken hade snabbt kunnat undanröjas, om Nils G. Åsling varit beredd att i tid vidta mått och steg.

Herr talman! Det här blir lustigare och lustigare. Här riktar moderaterna — såvitt jag kan förstå med tidigare moderata statsråds hjälp — hård kritik mot den tidigare regeringen. Sedan påstår Per Unckel att den inte gäller regeringen utan industriministern. Dessutom påstår han att det är praxis att man skriver så i utskottet. Vad är det för trams? Det är väl ingen praxis! Hur var det i Telubärendet? Där räknades statsråden upp, det ena efter det andra. Hur var det i det ärende som vi nyss behandlade och som gällde ubåtsaffären? Nog angav man direkt vilket statsråd man avsåg. Man får väl ändå ta er på orden när man läser vad ni skriver i era reservationer. Har ni angivit att kritiken gäller regeringen, så gäller den ju regeringen! Sedan påstår Per Unckel att någon moderat sakkunnig eller statssekreterare här skulle ha gjort stora insatser. Men ni hade väl statsråd! Ni hade väl statsråd som regelbundet sammanträdde i statsrådsberedningar? Vad var det som hindrade dem från att ta upp den här frågan och driva de synpunkter som ni nu efteråt tycker är så viktiga och riktiga och slår er för bröstet för? Varför denna kolossala ödmjukhet och blygsamhet på den tid då ni satt i regeringen och dessa händelser inträffade? Fortfarande kvarstår f. ö. frågan: Vad menar ni att man skulle ha gjort? Jag kan tänka mig att den egentliga orsaken till att moderata statsråd inte reagerade, helt enkelt var att de inte kunde tänka sig att ge sig in på den inspektionsverksamhet som Per Unckel nu tydligen rekommenderar. Det finns ju inte en särskild aktiebolagslag för de statliga bolagen och en annan för de privata. Det är samma aktiebolagslag som gäller. Sedan säger Per Unckel: Hade man bara misstänkt någonting, skulle man Nr 145 ha gjort undersökningar. Ja, när man verkligen misstänkte något, frågade Onsdagen den man företagets verkställande direktör och styrelseordförande och fick 12 maj 1982 beskedet att allt var i sin ordning. Då kan man naturligtvis anklaga företagets ledning, men det har inte vi med att göra. Men hur i all världen skall man kunna anklaga ett statsråd för att han har blivit förd bakom ljuset av företagets ledning? Det är precis samma historia som i Telubaffären, där konstigt nog Per Unckel och hans partikamrater befann sig på den andra och vettigare sidan. Sedan dess har naturligtvis ingenting ändrat sig i de principiella frågorna; det enda som har ändrat sig är att moderaterna har hoppat av trepartiregeringen och hamnat i opposition. Det är den banala sanningen.

Herr talman! Det finns en gammal klassisk debattregel som säger: När argumenten tryter, höj rösten! Bertil Fiskesjö hade röst redan i sitt inledningsanförande, och tonläget har successivt stegrats allteftersom replikerna har runnit förbi. Bertil Fiskesjö tycker att den här debatten blir lustigare och lustigare. Nej, den blir mer och mer tragisk, Bertil Fiskesjö. Det är ställt utom varje tvivel att ett ansvarigt statsråd har försummat att vidta de mått och steg som hänsynen till vårt lands intressen kräver. Denna försummelse är nu på väg att förorsaka staten direkta utgifter för skadestånd till de amerikanska myndigheterna. Och då ägnar sig Bertil Fiskesjö åt advokatyr om formella formuleringar i en reservation. Låt oss diskutera sakfrågan, Bertil Fiskesjö! Skulle ändå inte vårt lands intressen ha främjats, om Nils Åsling hade företagit en något mer omsorgsfull utredning av vad som faktiskt låg bakom misstankarna om licensbrott än att ringa och fråga den misstänkte? Har Bertil Fiskesjö någonsin varit med om att man, när man utreder en fråga om en eventuell oegentlighet, frågar den som är anklagad om han har begått oegentligheten och sedan nöjt sig med svaret från vederbörande? Vad vi ville att man skulle göra var att ta reda på vilken sanningshalt det fanns bakom ryktena, inte bara genom att fråga den anklagade utan också genom att kontrollera de faktiska förhållandena. Med facit i hand kan vi nu konstatera att den misstanke vi hade om att allt faktiskt inte stod rätt till var blott allför välgrundad. Bertil Fiskesjö insinuerar att moderata statsråd inte skulle ha varit intresserade av den utredningsverksamhet som vi påyrkade. Men nu går väl ändå skam på torra land! Bertil Fiskesjö vet lika väl som jag att frågan i informella former diskuterades inom regeringskretsen och att det där påyrkades att Nils Åsling skulle göra de ytterligare klarlägganden som hänsynen till de amerikanska myndigheterna faktiskt motiverade. Detta gjorde inte Nils Åsling, och det är av det skälet som moderata samlingspartiet nu finner anledning att rikta kritik mot hans agerande.

Herr talman! Med den form som dechargedebatterna i riksdagen har fått tycks det bli oundvikligt att en mängd partipolitisk taktik smyger sig in och att man utnyttjar den konstitutionella granskningen till att försöka göra hugg på sina motståndare i mer renodlat, politiskt syfte. Det må så vara, men sådant har ofta en tendens att koncentrera en oproportionerlig uppmärksamhet kring små och i och för sig inte särskilt betydelsefulla detaljer, vilka blåses upp. Sådana detaljer hakar också gärna massmedia på. Man har exempelvis fixerat sig vid kretskorten och rövarhistorien kring smugglingen. I verkligheten rör det sig om oväsentliga detaljer. Den affär vi nu diskuterar kan egentligen bara förstås på ett riktigt sätt, menar jag, om man ser den i dess större sammanhang. Den har nämligen ett sådant större sammanhang, som jag skall försöka att något gå in på. Låt mig emellertid dessförinnan påpeka att vänsterpartiet kommunisterna inte är representerat i några utskott. Genom att vi inte är representerade i konstitutionsutskottet kan vi inte heller fullgöra den plikt som regeringsformen ålägger oss, nämligen att under samma betingelser som övriga partigrupper i riksdagen delta i granskningen. Vi har inga möjligheter att delta i förhören, ställa frågor och begära klarlägganden. Vårt utgångsläge är alltså sämre. Därför är det inte alltid så lätt för en fattig landsortsriksdagsman — om jag så får säga — att kompensera sig för denna insyn. När man skall tränga in i en så intrikat affär som denna, nödgas man att använda sig av delvis andra kanaler och källor än dem som konstitutionsutskottet har använt sig av. I den anspråkslösa forskning som man bedriver framträder en mer vidsträckt bild, som kanske ger en ett begripligare sammanhang och leder till att man egentligen inte riktigt kan skriva under vad någondera sidan säger. Detta gäller inte minst i den här frågan. Såvitt jag begriper består denna härva av fyra väsentliga avsnitt. Det första är avtalet med det sovjetiska importföretaget slutet i september 1975.

En ivrig tillskyndare av detta avtal var den dåvarande socialdemokratiske industriministern. Till saken hör att Sovjetunionen, såvitt jag förstår, ur strategisk synpunkt i och för sig inte har någon fördel av en sådan order. Man besitter alltså kapacitet att själv bygga anläggningen i fråga, men man föredrar att koncentrera den kapaciteten till andra områden. Därför köpte man anläggningen utifrån. Grundpoängen är emellertid den att det har slutits ett avtal där procenten strategiska komponenter med vett och vilja från svensk sida gjordes högre än man visste var normal licenspraxis, fastställd av USA. Det är upphovet till kritiken av affären: Man kan respektlöst uttryckt säga att industriminister Nils Åsling har ärvt ett lik i garderoben. Det har försatt honom i en problemsituation, som han inte har kunnat styra. Sedan kan man diskutera hur han har lyckats hantera den situationen. Det hör också till saken att Förenta staterna ju tillåter ett högre procenttal än 1520 av sådana här strategiska komponenter vid export till t.ex. Rumänien, så praxis är litet godtycklig och nyckfull. Avtalet är ursprunget till alltsammans. Men saken kan å andra sidan inte rätt förstås, om man inte sätter detta avtal i sammanhang med en del andra händelser på den ganska ruffliga och dunkla marknad som de internationella dataexportaffärerna utgör. Jag skall komma in något på detta senare. Det skall emellertid också fastslås att konstitutionsutskottets ledamöter inte har sett och, mig veterligt, inte heller har begärt fram texten till det avtal som slöts. Om det inte har varit möjligt för dem eller om de har underlåtit detta av andra skäl vet jag inte. Det kan jag inte kontrollera. Men konstitutionsutskottets ledamöter har alltså inte sett detta avtal och vet tydligen inte exakt vad där står. Detta avtal måste man dock ha i botten, om man skall kunna avgöra ansvarsfrågan. Det är i detta avtal som den svenske leverantören förbinder sig att leverera en anläggning, där andelen strategiska komponenter skulle uppgå till 30 26, fastän man visste att 15-procentsnivån var det som man kunde påräkna licens för. Emellertid blev det svårigheter med att få fram licens för mer än 15 90. Det är oklart vad som hände, när man stötte på dessa svårigheter. Om jag är rätt underrättad, har från den svenske leverantörens sida gjorts försök att anpassa den ursprungliga höga 30-procentsnivån till en lägre nivå. För den som inte undersöker exakt hur leveransen har sett ut i sin materiella form, är det dock omöjligt att avgöra huruvida man har kommit ned i 15 90 eller fortfarande ligger över. Man har alltså ersatt vissa av de strategiska komponenterna med enklare former av elektronik, som det i och för sig är tillåtet att exportera enligt amerikanska regler. Konstitutionsutskottet borde enligt min mening ha undersökt hur den faktiska leveransen såg ut, eftersom detta är avgörande för huruvida man skall kunna ta ställning till ansvarsfrågan. Det gäller både den tidigare socialdemokratiska regeringen och den regering där Nils Åsling var industriminister. Vi vet också att man har fått göra eftergifter till den sovjetiske leverantören just av det skälet att man inte höll sig till det ursprungliga avtalet med dess för höga nivå. Men hur stora dessa eftergifter har varit — det vill jag understryka — framgår inte på något sätt av konstitutionsutskottets material. Det hade dock varit önskvärt att kunna ta ställning till denna sak. Jag kommer så till de andra delarna av denna litet egenartade affär. På våren 1975, några månader innan detta avtal slöts med det sovjetiska importbolaget, bildade Saab-Scania tillsammans med ett dotterföretag till Sperry Univac, som är en av de mäktigaste amerikanska koncernerna i databranschen, ett gemensamt företag. Om den amerikanske intressenten skulle kunna köpa in sig i det företaget, fordrades regeringens tillstånd till aktieförvärv mot bakgrund av en s.k. utlänningsklausul. Om jag inte är alldeles fel underrättad, gjorde man här — det är en ganska intressant illustration till hur det går till i denna bransch — det utbytet att det amerikanska företaget fick sitt tillstånd mot löftet att företaget skulle dra sig tillbaka från Moskvaaffären. Man konkurrerade nämligen med svenskarna där. Med en förening av ett löfte om en mycket hög procentandel strategiska komponenter — den procentandel som man från Sovjetunionens sida ville ha — och den eleganta lilla påtryckningen på det amerikanska företaget lyckades man verksamt bidra till att det svenska företaget fick ordern. Då kommer vi till den tredje byggstenen i den här litet besynnerliga intrigen.

Vi kommer nu till en intressant detalj i intrigen. Dessa klart förbättrade utsikter för Stansaab-Datasaab fäste uppmärksamheten på en annan detalj, som jag tror har varit helt okänd för riksdagen, trots att vi i olika sammanhang har haft med detta företag att göra via den statliga intressenten däri. När det statliga utvecklingsbolaget engagerade sig i detta svenska dataföretag skedde det mot bakgrunden av att det också fanns ett återköpsvillkor; den privata ägaren skulle kunna gå in och återköpa statens andel, någonting som man naturligtvis hade intresse av att göra bara ifall företagets affärsställning förbättrades. Under tiden var man givetvis tacksam för att staten fanns med och att också riksdagen därmed stöttade företaget när det gick dåligt. Den här öppningen till den sovjetiska marknaden skapade alltså en situation där återköpsvillkoret kunde sättas i kraft, så att man från privat sida — det handlar hela tiden om Wallenberggruppen i olika gestalter och varianter — kunde köpa ut staten. Denna misstanke är inte bara en misstanke. Den bekräftas ganska tydligt av den akt som jag har här; den gäller förvärvstillståndet för Sperry Univacs dotterföretag. Tillbakadragandet av offerten till Moskva från Sperry Univac, som jag talade om tidigare, bekräftas alltså av ett papper som talar om, att här finns hemliga handlingar. Det sitter så att säga precis där det skall sitta. Nåväl, det här senaste avsnittet med utlösandet av staten från företaget blir intressant av en anledning som konstitutionsutskottet uppenbarligen inte alls har uppmärksammat. Av allt att döma har riksdagen låtit staten ta en hel del ekonomiskt ansvar för detta företag utan att riksdagen för sig har fått redovisat det förhållandet att den privata ägaren, när man väl hade tillgodogjort sig det statliga stödet, kunde ta över helt och hållet. Vi har alltså fått det gamla välkända mönstret även i detta fall, att staten skall betala, ta förluster osv. och därmed så att säga klara sådden, medan skörden skall reserveras för storfinansen. Herr talman! Jag har velat ge den här bakgrunden, eftersom jag tror att man först när man ser hela detta perspektiv kan förstå affären. Det är nämligen rätt oväsentligt huruvida företaget har levererat de uppmärksam Nr 145 made kretskorten eller ej. Egentligen är det en obetydlig detalj, för det är i Onsdagen den sig inte omedelbart otillåtet att göra så enligt de amerikanska statliga 12 maj 1982 bestämmelserna. Kärnpunkten är: Ingår dessa kretskort i en andel av strategiska komponenter som är större eller mindre än 15 26? Utgör den mer än 15 96 bryter man naturligtvis mot de amerikanska bestämmelserna, men håller den sig inom 15 96 gör man det inte. Det hade varit önskvärt att få detta klarlagt, eftersom vi vet att det har förekommit försök att sänka det ursprungliga, för höga procenttal som man hade kommit överens med den Datasaab-Tercassovjetiske leverantören om. affären Vad jag kan konstatera ligger affären alltså något annorlunda till, den har andra sammanhang och andra förklaringsgrunder än de som har blivit fokuserade i massmedia — även om de uppgifterna naturligtvis inte på något sätt är ointressanta. Mot denna litet speciella bakgrund har jag följande yrkande att framställa på vpk-gruppens vägnar: att utskottets anmälan såvitt avser prövningen av Datasaab-Tercasaffären läggs till handlingarna med följande uttalande: Dets.k. Datasaab-ärendet framstår som mer omfattande och komplicerat än som framgått av hittillsvarande undersökningar. I september 1975 träffades avtal om en exportorder till Sovjetunionen. Tillskyndare av detta avtal var industriminister Rune Johansson. Avtalet förutsatte medvetet en vida högre andel strategiska komponenter än som var tillåtet enligt USA:s statliga regler. Industriminister Nils Åsling övertog denna egendomliga situation och har med diverse åtgärder sökt dölja den. Emellertid har också försök gjorts att genom utbyte av vissa komponenter nedbringa andelen strategiska sådana. I vad mån den faktiskt exporterade andelen verkligen var för hög är inte möjligt att avgöra genom de undersökningar som skett. Affären med Sovjetunionen fick samband med två helt andra maktpolitiska omständigheter på dataområdet. Den amerikanska konkurrenten, Sperry Univac, förmåddes dra tillbaka sin offert i utbyte mot att dess dotterföretag i Sverige beviljades tillstånd att förvärva aktier i ett med Saab-Scania gemensamt företag . Tillbakadragandet av offerten framgår av ett särskilt hemligt avtal. Affären med Sovjet påverkade i grund Stansaab-Datasaabs hela affärsställning. Detta blev utgångspunkten för att den private delägaren skulle utlösa det återköpsavtal som hemligen slutits. Återköpet har fullföljts. I denna del föreligger en tvivelaktighet, i det att riksdagen gått med på stöd till företaget utan att vara medveten om fakta rörande återköpsvillkoret. Affären i sin helhet framstår som ett exempel på den osunda form av multinationell, monopolistisk maktpolitik vilken präglar internationella relationer på bl.a. dataområdet. Dessa förhållanden har en uppenbart negativ verkan på det politiska och administrativa handlande som är förknippat med dem. De utgör ett hot mot hederligheten i det offentliga livet. Att riksdagen förmåtts bevilja medel till Stansaab-Datasaab utan att ha information om avtalskonstruktionen framstår som stötande. De manövrer vilka i saken vidtagits av olika industriministrar framstår som tvivelaktiga — dock knappast mer tvivelaktiga i fallet Nils Åsling än i fallet Rune Johansson. Graden av deras ansvarighet kan å andra sidan inte rätt bedömas med mindre den exakta karaktären av leveransen till Sovjet fullt klarläggs. Så har inte skett. Den yttersta grunden för flertalet av de egendomligheter vilka förekommit är emellertid den amerikanska statens strävan att styra och påverka Sveriges handelspolitik. Denna påverkan är ett hot mot den nationella självständigheten och mot en fri handel nationer emellan. Utskottet finner det angeläget att Sverige — i samverkan med andra länder med motsvarande problem — framdeles söker motverka USA:s försök att framkalla sådana bindningar och ingrepp. Jag yrkar alltså bifall till detta yrkande. Låt mig slutligen göra några avrundande kommentarer. Vad vi alltså kan se är den faktor som har varit avgörande och grundläggande, nämligen USA:s internationella försök att styra villkoren för olika länders handel med andra länder. Detta är naturligtvis någonting som är mycket osympatiskt och som vi på alla sätt bör värja oss mot. Det är naturligtvis detta obehagliga tillstånd i förening med strävan att ändå främja i och för sig fullt legitima svenska handelsintressen som har försatt olika regeringar och olika statsråd i situationer som de haft svårt att bemästra. De har naturligtvis varit klämda mellan två sköldar, det vill säga å ena sidan sitt intresse av att komma in på den sovjetiska marknaden och å andra sidan ett obehag som kunde förorsakas genom de amerikanska villkoren. Man får kanske en viss förståelse för både Rune Johansson och Nils Åsling när man ser dem befinna sig i detta väldiga maktspel och hur de har försökt att manövrera det. Sedan kan naturligtvis metoderna te sig en aning diskutabla. Det är väldigt svårt att över huvud taget få något klart begrepp om ansvarighet, och hur man skall bedöma de eventuella fel som har begåtts. Det kan t.ex. vara så att Rune Johansson 1975, i den internationella avspänningens år, när avtalet med Sovjet ingicks faktiskt trodde att han undantagsvis skulle få amerikanskt tillstånd för 30 70. Tillstånd för sådana 30-procentiga leveranser hade förekommit till Rumänien. Det är inte uteslutet att han verkade för att avtalet skulle slutas med den premissen. Det vet vi inte, det kan vi inte fastställa. Nils Åsling, som ärver hela denna situation, befinner sig också i en egendomlig sits. Å ena sidan skall man försöka manövrera den sovjetiska avtalspartnern så att inte alltför stora svenska förluster förorsakas. Å andra sidan skall man försöka komma till någon sorts överenskommelse med amerikanarna, eller åtminstone hjälpligt försöka dölja vad som sker. Det är ingen avundsvärd situation. Det är en situation som uppträder när enskilda personer, politiker, råkar ut för en maktsituation som de inte själva kan styra eller behärska. För vår del tycker vi att det hade varit av grundläggande betydelse om det här ärendet föranlett en diskussion om det verkligt viktiga: Vad skall man tolerera i fråga om stormaktsinblandning i svensk handelspolitik? I detta fall rörde det sig om stormaktsinblandning från USA:s sida. Jag har inte svårt att förstå moderaternas ståndpunkt. Att de för fram det amerikanska utrikesdepartementets intressen i det här fallet förefaller mig vara en rätt naturlig placering. Litet svårare har jag att förstå att socialdemokraterna, som trampar på litet skört glas, vill försöka komma åt industriminister Åsling i en sak som rör sig om oerhört mycket mer än Nils Åslings eventuella manöver. Jag tycker att det viktiga är att man koncentrerar sig på den amerikanska handelspolitiken och för en gångs skull på allvar uppmärksammar det hot som speciellt världens största industrimakt utgör för små nationer och deras industriella, teknologiska och handelspolitiska självständighet.

Herr talman! I den debatt som hittills har förts har utskottets ordförande Bertil Fiskesjö och ledamoten Per Unckel redogjort för den omfattande dokumentation som detta granskningsbetänkande innehåller. Jag syftar på beskrivningen av händelseförloppet i reciten, som vi är helt överens om, och den utförliga promemoria som har upprättats inom industridepartementets rättssekretariat och fogats till betänkandet. Vidare finns bilagor från de stenografiska uppteckningarna av våra utfrågningar med industriminister Nils G. Åsling, statssekreterare Robert Nilsson och direktör Lennart Läbeck, som många år var statlig styrelseledamot i Datasaab och även handläggare i industridepartementet vid ett mycket tidigt skede. Även utfrågningen av styrelseordföranden under en aktuell period i det berörda företaget, Hans Werthén, finns med. Den som läser betänkandet finner att enigheten i utskottet upphör då man övergår från premissmaterialet till att värdera regeringsutövningen. Då har vi hamnat på tre olika linjer. De nuvarande regeringspartiernas ståndpunkt är, som framgått av Bertil Fiskesjös anförande, ett förbehållslöst godkännande av vidtagna åtgärder. Moderaterna kritiserar formellt hela trepartiregeringen. Men det är inte svårt att upptäcka — särskilt efter den debatt som hittills har förts — att måltavlan i moderatreservationen är industriminister Åsling. Hans underlåtenhet när det gäller frågan i vad mån Datasaab iakttagit licensvillkoren sägs ha skadat vårt land och kan skapa svårigheter för handel på licensbasis i framtiden. Ridån går med andra ord upp för en träta mellan de borgerliga partierna, som tidigare har försiggått innanför lyckta dörrar i regeringen men nu alltså kommer fram i dagsljuset. Per Unckel har övertagit rollhäftet från Eric Krönmark, Staffan Burenstam Linder och Carl Bildt. Vår socialdemokratiska bedömning och kritik, som återfinns i utskottets majoritetsskrivning, gäller — det vill jag betona — ingalunda enbart Nils Åslings agerande och inte heller främst det, utan hela den handläggning i tre faser som har skett under den första och den andra Fälldinska trepartiregeringen. jag uppfattade honom rätt — också berör den socialdemokratiska regeringens insatser för att få avtalet i hamn. Jag vill hävda att de insatserna hade samband med den konkurrens som förekom om kontraktet mellan ett svenskt, ett amerikanskt och ett franskt företag. Turerna i den frågan finns redovisade i industridepartementets promemoria, men någon anmärkning harinte inom utskottet riktats mot vare sig Rune Johansson eller något annat statsråd i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Vad är då vår ståndpunkt? Jo, från vår sida har vi sammanfattningsvis kommit fram till att de borgerliga regeringarnas befattning med Tercasaffären kännetecknas av brist på konsekvens, att avsaknaden av en klar handlingslinje har gett ett motsägelsefullt intryck och att detta på ett olyckligt sätt har medverkat till att framkalla reaktioner och skapa missförstånd i utlandet. Låt mig beröra tiden fram till licensgivningen — licensen utfärdades formellt i november 1977. Då sökte den svenska regeringen genom diplomatisk aktivitet påskynda ärendet. I telegram den 14 oktober meddelades att USA:s regering beslutat bifalla licensansökan, men därvid begärdes att den svenska regeringen skulle bekräfta att den ”förstår och respekterar” vissa förpliktelser. — Det förekom alltså något av den obehagliga inblandning från USA:s sida som Jörn Svensson berörde i sitt anförande. Då kom från den svenska regeringen en not, som bekräftade att denna regering var införstådd med sina förpliktelser enligt en till licensen fogad bilaga, som innehöll ett antal villkor. Dessa har jag tagit del av. Industriminister Åsling hävdade inför utskottet att de åtaganden som regeringen då gjorde inte var särskilt långtgående. De var sekundära, enligt den vokabulär han använde inför utskottet. Och Bertil Fiskesjö fortsätter här att bagatellisera de åtaganden som då gjordes från regeringens sida. Men jag har tagit del av analyser som har gjorts i efterhand inom regeringens eget kansli, och de visar att någon klar uppfattning om åtagandenas innebörd inte fanns vid den tidpunkt då man gjorde de här utfästelserna.

Ett annat villkor som gällde reexport befanns i samma analys vara olyckligt, bl.a. med tanke på de strävanden som ju finns i dag när det gäller att skärpa exportkontrollsystemet i USA. I det sammanhanget vill jag erinra om en rapport till den amerikanske försvarsministern. I denna rapport, som i den amerikanska debatten bedöms vara seriös, rekommenderas en hårdare kontroll i fråga om överföring av utvecklingsoch tillverkningsteknologi. I olika resonemang, slutsatser och rekommendationer har man i den rapporten anmärkningsvärt nog funnit anledning att jämställa neutrala länder som Sverige, Schweiz och Österrike med kommunistländer. Det sägs nämligen i rapporten att man inte bör släppa annan teknologi från USA än Nr 145 sådan som tillåts överföras direkt till kommunistländer. Utan tvivel är det en Onsdagen den lärdom för framtiden, att från svenska regeringars sida — och där ligger jag 12 maj 1982 ganska nära vad Jörn Svensson anförde i slutet av sitt särskilda yrkande — bör man iaktta stor försiktighet när det gäller att över huvud taget aktivt engagera sig i tillämpningen beträffande exportlicensarrangemang. Som konstateras i utskottets skrivning kontrasterar det mycket aktiva agerandet från regeringarna Fälldins sida under tiden fram till dess att licensen beviljades mot den ringa uppmärksamhet regeringen i ett senare skede ägnade licensdelen i fråga om Tercasaffären. Nils Åslings enda aktivitet när det gäller direktör Werthén för att bringa klarhet i frågan består i det samtal som Robert Nilsson tog initiativ till. Det ledde inte ens till att frågan om licensbrott, när rykten härom kom i svang, en enda gång togs upp till allvarlig prövning i styrelsen. Det var företagets trassliga ekonomi och påståenden om oegentligheter som drog all uppmärksamhet till sig. Jag anser det vara styrkt att industriministern fått tillräckliga uppgifter för att kunna tränga djupare in i licensfrågan. Säkerligen hade han lyckats göra sig bättre underrättad utan så drastiska åtgärder som att avsätta styrelsen, om viljan hade funnits att skapa klarhet i frågan. Det är möjligt att Nils Åslings passivitet hade det respektabla motivet, att han fått kalla fötter inför de åtaganden som regeringen såsom politiskt organ tidigare hade gjort till den amerikanska regeringen i samband med licensgivningen. En mera tacksam roll än den att av regeringen utses till att agera handräckare åt den amerikanska embargopolitiken kan naturligtvis tänkas. Men lika fullt visar utskottets handlingar att en betydande aktivitet inom industridepartementet och inom regeringen i övrigt ägnades åt att inför amerikanska myndigheter dementera de uppgifter om licensbrott som då hade kommit i svang. Med tanke på gjorda åtaganden, borde det givetvis ha legat i regeringens intresse att de svaren utformades på ett så säkert faktamaterial som möjligt. Statssekreterare Carl Bildt och kabinettssekreterare Leif Leifland grymtade och begärde grundligare undersökningar, men passivitetslinjen segrade inom regeringen. Sedan kom då ägarskiftet och LM Ericssons undersökning, som pekade på licensöverträdelser. Då övergav regeringen den Åslingska ståndpunkten att den inte hade med saken att göra, utan att det var bolaget som helt och hållet hade ansvaret. Man kallade till sig företrädare för amerikanska ambassaden och bad om ursäkt. Det beklagandet måste på amerikansk sida ha inbjudit till den tolkningen att regeringen vill ha tillgift för att den inte hade kunnat fullfölja de åtaganden som den iklätt sig vid licensens beviljande. Nu frågade Bertil Fiskesjö: Vad händer om socialdemokraternas majoritetsskrivning i utskottsbetänkandet vinner? Jag anser att min beskrivning av regeringsutövningen i dessa olika faser ger täckning för utskottets skrivning att regeringen har saknat en klar handlingslinje för sitt agerande. Det har tydligen förekommit meningsskiljaktligheter mellan olika delar av regering en. Det speglar den moderata reservationen. Men inget försök har gjorts att sammanjämka ståndpunkterna. Därför kan man om regeringen säga, liksom man säger om prästens kråka: Än slank den hit, och än slank den dit. Och någon gång kom den också ner i det dike där den har blivit utsatt för förödmjukande påtryckningar och fått svårt att förklara sig. Med en bättre genomtänkt strategi för regeringens handlande hade detta kunnat undvikas. Det är fullt riktigt att kritik, som Bertil Fiskesjö sade med instämmande i vad Hilding Johansson tidigare yttrat, bör vara framåtsyftande. Genom att riksdagen stödjer utskottet kan vi medverka till att framtida regeringar i frågor med utrikesoch handelspolitisk räckvidd av den typ Tercasaffären utgör skaffar sig en mer konsekvent handlingslinje.

Herr talman! Det var mycket prat här också, liksom från Per Unckels sida. Mycket väsen och litet ull, brukar man säga. Från båda sidor talas här om de åtaganden som den svenska regeringen har gjort. Vad är det för åtaganden? Är det att förmedla rapporter från företaget till USA? Har ni hittat några åtaganden som innebär att den svenska regeringen skall kontrollera att företaget uppfyller licensvillkoren? Vad är det för åtaganden ni talar om och som ni gång efter gång kommer tillbaka till precis som om det vore en etablerad sanning? När det gäller vilka åtgärder som regeringen skulle ha vidtagit säger Olle Svensson, precis som Per Unckel, att regeringen skulle ha trängt djupare in i ärendet, vidtagit åtgärder och låtit utreda frågan. På vad sätt skulle det ha skett? När jag ställer den frågan, säger ni bara helt allmänt: En industriminister har väl en massa möjligheter! Ja, men han får akta sig så att vi i konstitutionsutskottet inte anklagar honom för ministerstyrelse. Ett statsråd får minsann inte göra vad som helst. Det mest bedrövliga av allt tycker jag är Per Unckels försök att göra något slags äreräddning av de moderata statsråden. De har tydligen varit fullständigt utan inflytande i den här frågan, enligt Per Unckels sätt att se. Eller också har de varit stumma — de har inte vågat yttra sig när frågan varit på tal. Ingen tror på sådana sagor, och det finns inte heller bestyrkt någonstans. Det är klart att hade moderaterna haft några uppslag när de satt i regeringen eller velat ha någon annan handlingslinje, hade detta kunnat tas upp till en allvarlig diskussion och till avgörande. Till slut vill jag säga att jag är tveksam till vad de här båda skrivningarna egentligen innebär och hur de korresponderar med varandra. Är den moderata skrivningen förenlig med den socialdemokratiska och vice versa? Vad händer om den ena eller den andra vinner? Jag ställer än en gång en fråga som jag har ställt flera gånger och inte fått något svar på: Vad skall regeringen enligt er mening göra i framtiden, om era skrivningsförslag vinner, för att garantera att enskilda svenska företag inte bryter mot eventuellt ingångna licensavtal? Är det er mening att man skall göra någonting här, då får man såvitt jag förstår gå in och ändra aktiebolagslagen. Är det vad ni är ute efter, tala då om det, så att vi åtminstone får någon substans i den framåtsyftande diskussionen!

Herr talman! Eftersom detta tydligen är ett sex minuters anförande och inte en replik, är jag fri att vända mig till vem jag vill av talesmännen från utskottet. Det heter i det socialdemokratiska flertalsutlåtandet att det var först efter ägarskiftet som Datasaabs sätt att efterleva licensvillkoren blev utrett. Utskottet säger också att det finner att regeringens befattning med den här affären kännetecknas av brist på konsekvens. Jag tar inte upp det här för att polemisera mot socialdemokraterna utan bara för att få ett klarläggande. Jag förmodar att ni ändå måste vara klara över i utskottet att det ursprungliga avtalet, som slöts 1975, kunde förväntas strida mot de amerikanska bestämmelserna och att man, om jag så får säga, struntade i detta med berått mod eller med förhoppningen att amerikanarna skulle bete sig annorlunda än de sedan gjorde. Har man det klart för sig, måste man ju veta att hela problematiken består däri att den svenska leverantören har lovat den sovjetiska importören någonting som man visste kunde vålla besvärligheter inför den andra stormakten. Det är roten och upphovet till alltsammans, och det finns inget oklart i detta. Det är denna dubbeltydighet som har skapat problemet och som skulle ha skapat problem för vilken industriminister som helst. Sedan kan man diskutera, om alla dessa olika försök att komma undan och dölja saker och ting var särskilt bra — det tycker vi är diskutabelt. Det hade varit bättre med en större öppenhet för att klara ut det hela. Det här var egentligen bara bakgrunden till en fråga jag skulle vilja ställa till samtliga i debatten deltagande ledamöter av konstitutionsutskottet. Det finns en sak som är rätt avgörande, som jag redan tidigare påpekat, för hur man skall bedöma både den nuvarande regeringens och dess industriministers och tidigare regeringars och industriministrars ansvarighet, och det är: Vilken faktisk form fick leveransen till Sovjetunionen i sista hand? Vi vet att avtalet från 1975 stipulerade en riskabelt hög procent strategiska komponenter. Men vi vet också — och det framgår av Hans Werthéns vittnesmål inför utskottet, som finns publicerat — att man ersatte delar av den strategiska teknologin med enklare teknologi för att bringa ner det här farligt höga procenttalet. Hur mycket var det man ersatte, och vad blev resultatet av det? Om man till slut verkligen leverade någonting som man utan att känna det genant kunde försvara inför amerikanarna, då bör man ju göra det. Vi vet att man försökte ersätta delar av den strategiska teknologin, för man har på olika sätt fått ikläda sig att kompensera den sovjetiske importören för att leveransen avvek från vad man ursprungligen hade lovat. Men det skulle som sagt vara mycket intressant att få reda på — jag har inte lyckats få fram detta — hur ordern verkligen fullföljdes och hur hög procent strategiska komponenter som fanns i det som verkligen levererades. Att procenten var lägre än den som angivits i det avtal som tecknats vet vi, men hur mycket lägre var den? Är det någon som har kännedom om det, 'skulle det vara intressant att få veta det, för det har en viss betydelse för hela ansvarsfrågans bedömning.

Herr talman! I min förra replik till Bertil Fiskesjö kände jag mig föranlåten att påpeka att felaktiga argument inte blev sanna därför att de framfördes med ett högt röstläge. Jag känner mig föranlåten att till detta lägga att de inte heller blir sannare därför att de upprepas. Det ärende som kammaren nu diskuterar är sakligt sett djupt allvarligt och berör frågor som sannolikt kommer att få konsekvenser för många år framöver. Det är därför litet tråkigt att Bertil Fiskesjö väljer att föra debatten med finter och tricks i stället för att ägna frågan den seriösa analys som den faktiskt förtjänar. En av de finter som Bertil Fiskesjö har försökt sig på i ett otal repliker är att påstå att regeringen faktiskt inte har ingått några förpliktelser gentemot de amerikanska myndigheterna. Men om det var så att inga förpliktelser ingicks, hur i hela friden kan det då komma sig att just det regeringsavtal med de amerikanska myndigheterna som Olle Svensson tidigare hänvisade till var själva förutsättningen för att Datasaab över huvud taget skulle få licens på de komponenter man begärde? De förpliktelser som vi nu diskuterar krävde de amerikanska myndigheterna därför att komponenterna var så pass känsliga. Regeringen hade alltså påtagit sig förpliktelser. Det andra trickset som Bertil Fiskesjö försöker sig på är att hävda att det är moderaternas fel att Nils Åsling ingenting gjorde. Det är, med förlov sagt, att föra debatten på en nivå som inte riktigt anstår oss vid en granskningsdebatt här i kammaren. Trots att moderata statsråd begärde, genom att informellt vända sig till Nils G. Åsling, att frågan skulle hanteras med all den kunskap och kraft som Nils G. Åsling i sina bättre stunder är förmögen att ådagalägga, hände det intet. Trots att statssekreteraren Carl Bildt, numera ledamot av denna kammare, framförde samma begäran, gjorde industridepartementet intet. Vad mera menar Bertil Fiskesjö att vi moderater skulle ha gjort? Skulle vi ha övertagit Nils G. Åslings ansvarsområde inom regeringen? Det är ju ändå industriministern som ytterst är ansvarig för relationerna med de statliga och delstatliga företagen. Det tredje försöket från Bertil Fiskesjös sida att klara en i grunden hopplös debatt är att hänvisa till integriteten hos de statliga företagen. Jag måste medge att Nils G. Åsling inte är det statsråd som i första hand har gjort sig känd för att respektera de statliga företagens integritet. Dessutom medgav ju Nils G. Åsling själv vid utfrågningen inför utskottet, att hade man bara haft minsta aning om att licensförpliktelserna inte uppfyllts, är det klart att man skulle ha handlat på ett annat sätt. Det är, Bertil Fiskesjö, svaret på frågan, vad man enligt moderaternas mening skulle ha gjort. Man skulle ha handlat på ett annat sätt, som industriministern så klarsynt har angivit vid utfrågningen inför utskottet. Man skulle ha tagit reda på sanningshalten i ryktena och sett till att man hade kunnat upprätthålla de teknologiska relationer med USA som är av vital betydelse för den svenska industrins framtid och därmed för välfärden och sysselsättningen i vårt land. Nils G. Åsling medger alltså att han handlat fel. Vad han däremot fortfarande har så att säga som en black om foten är att han har brustit i förutseende. Han medger att om han bara hade misstänkt, skulle han ha handlat annorlunda. Men han misstänkte inte. Däremot var det andra statsrådskolleger som misstänkte och begärde att han skulle göra de utredningar som aldrig kom till stånd. Nils G. Åsling har misskött den här frågan, Bertil Fiskesjö. Varför inte rätt och slätt medge att det förhåller sig så? Alla människor vet att Nils G. Åsling borde ha handlat annorlunda. Om Bertil Fiskesjö i denna debatts elfte timme kunde medge detta, kunde vi åtminstone få ett slut på diskussionen på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Herr talman! Bertil Fiskesjö var betydligt mer lågmäld i det anförande i vilket han senast vände sig mot mig än han var i sitt inledande anförande. De tolkningar som han ursprungligen gjorde av vår skrivning i utskottsbetänkandet kan han inte vidhålla. Jag vill understryka att regeringen — trepartiregeringen, för det är hela regeringen som är ansvarig — gjorde betydande åtaganden i samband med Stansaabs amerikanska exportlicens för Tercassystemet. Det var väl då som det också slutgiltigt fastställdes vad leveransen till Sovjet fick omfatta. Det fastställdes självfallet inte i det tidigare träffade handelsavtalet. Det var ju efter avtalet som dessa diskussioner fördes med den amerikanska regeringen. Jag vill understryka följande. För det första var det en rapportskyldighet som regeringen fick. Det är något ganska unikt. Normalt har vi när det gäller denna embargopolitik ansett att regeringen inte bör inträda som mellanhand mellan företagen och den amerikanska staten i sådana här sammanhang, men en sådan mellanhand åtog sig regeringen att vara. Det blev inte så, men regeringen åtog sig uppgiften. För det andra förband man sig att före utfärdandet av licensen till den amerikanska regeringen överlämna en vidimerad kopia av ett skriftligt uttalande rörande den slutliga användningen av systemet, undertecknat av en behörig representant för det sovjetiska luftfartsministeriet. Det har man gjort — det kravet har man alltså redan uppfyllt. För det tredje åtog man sig att diskutera frågan om reexporten. Då skulle den svenska regeringen utfärda sådant tillstånd endast med den amerikanska regeringens skriftliga godkännande. Vad vi från socialdemokratisk sida tar upp här är alltså att man gjort långtgående åtaganden. Vi har handlingar som visar att man inte ens långt i efterhand varit på det klara med vad man utfäst sig att göra, och det anser vi vara en dålig regeringsutövning som det finns anledning att kritisera. När vi sedan kommer till verkställigheten av åtagandena vill jag påpeka att konstitutionsutskottet inte är någon skuggregering. Utskottet diskuterar regeringsutövningen och får naturligtvis då utgå från de förutsättningar som den granskade regeringen själv har uppställt. Mot bakgrunden av de åtaganden som denna trepartiregering gjort är naturligtvis passiviteten i den andra fasen inom industridepartementet mycket anmärkningsvärd. Detta har också hela regeringen ansvar för, eftersom regeringen skall ses som en helhet. Det tycker jag inte att Per Unckel kan smita undan. Han säger att maninte kunde gå längre. Jo, ni kunde ha lämnat regeringen, om ni ansåg att ett statsråd bröt mot vad ni själva ansåg vara riktigt. Därigenom hade ni kunnat motverka vad som hände. Men det gjorde ni inte, och därför har ni ett ansvar.

Det är denna slalomåkning mellan olika ståndpunkter som vi kritiserar. Jag menar alltså att om riksdagen följer oss så innebär det krav på en mera konsekvent handlingslinje från kommande regeringars sida i frågor med utrikesoch handelspolitisk räckvidd av den typ som Tercasaffären utgör.

Herr talman! Nu trodde man att Olle Svensson på slutet här skulle samla sig till en förklaring av vad det skulle innebära om den socialdemokratiska skrivningen vinner i voteringen. Jo, det skulle innebära att man därmed hade uttalat att det i framtiden skulle krävas en mer konsekvent handlingslinje. Goddag yxskaft! Det är ju verkligen att undfly hela frågeställningen. Vad skall regeringen åta sig vad det gäller svenska företag som träffar avtal om exportlicenser med USA? Skall man åta sig någonting eller skall man inte åta sig någonting? Och om man skall åta sig någonting, hur skall det då kontrolleras? Sedan påstår ni att regeringen gjort betydande åtaganden i samband med denna exportlicens. Olle Svensson försökte läsa upp vad en del av dessa åtaganden skulle innebära. I stort sett är det så att man förklarat sig villig att skicka vidare rapporter från företaget. Det är hela tiden när det gäller detta åtagande företaget som apostroferas, inte regeringen. Det är företaget som skall rapportera, och det är företaget som skall göra ditten och datten, inte regeringen. Per Unckel går det naturligtvis inte att komma till rätta med. Han har bestämt sig för att argumentera som han gör. Och sedan griper han till den elementära metoden på nybörjares talarkurser att om man inte klarar sig skall man beskylla motståndaren för att vara osaklig, för att tricksa osv. Det är struntprat! Per Unckel har inte på någon punkt kunnat bevisa att det jag Nr 145 har sagt har varit oriktigt. Onsdagen den Per Unckel citerade i sitt tidigare inlägg ur förhören med Nils Åsling. Då 12 maj 1982 citerade han vad han själv hade frågat om men inte vad Nils Åsling hade svarat. Så här svarade Nils Åsling på den fråga som Per Unckel citerade: ”Detta är en hypotetisk slutsats. Hade det funnits grundad anledning till insatser, kan jag aldrig föreställa mig annat än att styrelsen av självbevarelsedrift och utifrån sitt eget mandat hade vidtagit de åtgärder som hade varit nödvändiga. Hade vi vetat att styrelsen inte hade gjort det — där kommer det hypotetiska inslaget i min kommentar in — hade det varit angeläget för oss att vidta de korrektiv som var nödvändiga. Men jag vill allvarligt säga att om styrelsen med Hans Werthén i täten hade haft anledning förmoda vad vi nu vet tror jag inte den hade accepterat detta utan att vidta åtgärder. Det avgörande i våra relationer med enskilda företag är att man har en ansvarig styrelse och att man inte kan gå in i dess ställe.” Men Per Unckel menar tydligen — det är väl den moderata, nya inställningen till den s.k. fria företagsamheten och dess relationer till regeringen — att regeringen skall vara kontrollant och gå in med kontroller i enskilda företag.

Herr talman! Det har i press och andra massmedia talats väldigt mycket om ryktena i den här affären, och man har liksom skapat en mystisk atmosfär kring dem. Men för förståelsen av hela saken tror jag att det är viktigt att fastslå att de ryktena är helt oväsentliga. Det kan ingenstans — inte i något industridepartement i något av de tre inblandade länderna — ha varit någon hemlighet att det ursprungliga avtal som det svenska företaget slöt var av den art som mycket väl kunde riskera att stöta på amerikanskt motstånd. Det hade den utformningen. Det fanns risk för att det skulle bli för stor andel strategiska komponenter. Det är där upphovet till alltsammans ligger. Det behövs inga rykten för att upptäcka detta — det har alla i den inre kretsen vetat från början, och sedan har statsråden varit klämda mellan den sovjetiska och den amerikanska skölden. Och det har naturligtvis varit en dubbeltydig situation, där man kan sägas ha handlat tvivelaktigt i vissa avseenden. Men om det nu skall sägas någonting till statsrådens förmån kan vi också säga att det tillhör den positiva sidan att de inte utan vidare ville agera på ett sådant sätt som kunde ha skadat rätt betydelsefulla affärsexportintressen. Men detta med statsråden är trots allt inte frågan, för huvudfrågan gäller ändå att den amerikanska regeringen — med de speciella regler som den sätter upp gentemot andra länder och mot Sverige som alliansfritt land — har bidragit till att sätta den svenska regeringen i trångmål. Då kan man ställa sig frågan: Skall vi från svensk sida — även om vi är en liten nation som inte kan ta till brösttoner så mycket gentemot de stora — 89 tillåta hur långt som helst att den ena eller andra stormakten drar in oss i sina handelskrig? En annan huvudfråga — som jag har upprepat här och som jag tycker det vore angeläget att få någon belysning av — är: Hur såg den verkställda ordern till Sovjetunionen ut? Med utgångspunkt i hur den såg ut kan man ju bedöma hur stor anledning amerikanerna har för sina klagomål. Det är möjligt att de inte har så stor anledning som de själva inbillar sig. Men detta kan ju bara avgöras genom en materiell analys av vad man faktiskt exporterade till Sovjetunionen. Om det som exporterats skulle ha hållit sig inom de 15 20 som amerikanerna brukar tillåta, försvinner ju hela problemet. Detta är ju de egentliga huvudfrågorna som måste besvaras för att man sedan rätt skall kunna bedöma hur den ena eller andra regeringen eller det ena eller det andra statsrådet har handlat. Ursprunget till det hela är, som sagt, på intet sätt oklart. Från svensk sida har man i det här fallet tagit en risk, och det är svårt att bedöma huruvida det 1975 kunde anses befogat att ta den risken. I varje fall har man räknat fel. Den amerikanska attityden har visat sig vara en annan än den som man möjligen hade hoppats på. Det är det som är upphovet till det hela.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket mer. Bertil Fiskesjö vill jag ändå påminna om att jag har gett svar på hans fråga om vilka åtaganden som gjordes i samband med licensgivningen. I tre punkter har jag angivit dessa åtaganden. Sedan till frågan om vad vi kritiserar. Det är helt enkelt det att trepartiregeringen i olika skeden inte utgjorde ett enigt team — Bertil Fiskesjö kan väl efter debatten med Per Unckel inte göra gällande att det rörde sig om ett enigt team. Denna oenighet speglades för det första när det gällde relativt långtgående åtaganden gentemot USA i samband med licensgivningen. För det andra visades under ett annat skede en påtaglig passivitet från regeringens sida då det gällde att undersöka om det hade begåtts några brott vid licensgivningen. För det tredje bad man om ursäkt, trots att man alltså i ett andra skede hade hävdat att regeringen inte borde ha någonting med saken att göra, utan att det var en angelägenhet för bolaget. Vi har alltså rätt att yttra oss om denna regeringsutövning, och det är det som riksdagen gör, om den följer vårt förslag. Jag vill gärna återge vad Bertil Fiskesjö har sagt i ett annat granskningssammanhang. Han sade bl.a.: Vår primära uppgift är att på riksdagens vägnar se till att statsråden håller sig inom de råmärken som gällande regler och god praxis uppställer, och jag är för min del övertygad om att granskningen har en betydande allmänmoralisk preventiv effekt. — För min del hoppas jag också att granskningen den här gången får samma resultat efter den votering som snart skall ske.

Herr talman! Jag har inga förhoppningar om att komma så mycket längre i denna debatt. Även om jag har den största respekt för Bertil Fiskesjö som konstitutionsutskottets ordförande, förefaller det vara så, att han innan varje granskningsarbete inleds bestämmer sig för att granskningen skall leda till att intet hår kröks på något centerpartistiskt statsråds huvud. Med denna utgångspunkt bedrivs arbetet under dessa hektiska vårmånader. Det är synd, eftersom det gör att granskningsarbetet förlorar i betydelse i förhållande till vad det annars skulle kunna innebära.

Vad Bertil Fiskesjö citerar är ett helt annat ställe av utfrågningen. Jag förnekar inte att Nils G. Åsling senare rättade till anletsdragen för att fullfölja den strategi som han från början, när han gick in i utskottslokalen, hade bestämt sig för men som han tillfälligt föll ur vid besvarandet av den fråga som jag nyss hänvisade till. Herr talman! Det förhåller sig till slut så, att det som Nils G. Åsling säger att han skulle ha gjort om han hade haft minsta misstanke var han ändå delaktig i under de sista månaderna av 1980. Då deltog ju faktiskt regeringen — och jag utgår ifrån att det också var enligt Nils G. Åslings instruktion — i försök att lugna de amerikanska myndigheterna med att intet låg bakom de rykten som utgjorde grund för deras oro. Men industriministern hade då inte tillräcklig kunskap om vad som faktiskt hade förevarit i Datasaab för att på ett nöjaktigt sätt kunna avfärda ryktena. De misstankar vi hade då visade sig ju senare dess värre vara alltför sanna. Problemet är alltså att Nils G. Åsling vägrade skaffa sig den sakkunskap som grund för sitt agerande som varje industriminister i denna situation rätteligen borde ha. Bertil Fiskesjö har, herr talman, upprepade gånger frågat vad vi moderater skulle ha velat göra i stället. Jag har svarat honom lika många gånger som han har frågat, men jag skall gärna svara ytterligare en gång. Vårt svar är enkelt, nämligen: ta reda på vad som faktiskt hade förevarit, utnyttja möjligheterna att som ägare eller delägare av Datasaab skaffa sig en välgrundad uppfattning om huruvida det låg någonting bakom ryktena eller inte. Enligt vår mening, Bertil Fiskesjö, är det inte tillräckligt med ett enkelt samtal med den som var den starkast misstänkte för licensbrottet i fråga.
Herr talman! Jag är rädd för att det kommer ytterligare påhopp på mig, men jag tar ändå risken att säga att det här blir mitt slutinlägg i denna debatt. Per Unckel och även Olle Svensson har talat om de åtaganden som regeringen har gjort. Åtagandena gjorde företaget. Så är det, och det vet ni— ni har sett dokumenten. Men ni försöker vrida det som om regeringen hade åtagit sig någon skyldighet att kontrollera att företaget följde licensbestäm melserna. Det hade man alltså inte gjort, och det vet ni, men ändå står ni och gör detta påstående här i kammaren. När det gäller effekterna av olika tänkbara beslut här i kammaren så är de, även att döma av vad Per Unckel säger, dunkla. Jag har inte fått veta vilken ledning regeringen skall ha av ett beslut som följer moderaternas reservation. Vi har ju här i kammaren varit överens om att granskningen skall vara framtidsinriktad — Hilding Johansson underströk det, jag tog upp det, och andra har berört det. Fattar vi ett beslut i riksdagen med anledning av en granskning av vad regeringen och statsråd har gjort, så skall det ju ge en fingervisnig om att så här skall ni göra i framtiden i stället. Men det har vi inte fått. Jag har ställt frågan flera gånger, och jag ger upp. Sedan kommer Per Unckel med en helt ny anklagelse mot mig. Jag skulle när det gäller granskningsärendena ha en förhandsinställning till frågorna som sådana. Det har jag minsann inte. Jag vill hävda att jag minst lika flitigt som någon annan har grävt i handlingarna och läst in dem. Det är klart att mitt ställningstagande liksom, hoppas jag, andras — det borde i varje fall gälla för andra — grundar sig på en saklig värdering av vad som har framkommit. Jag tycker inte att man skall göra anmärkningar mot statsråd eller regeringar — oavsett om de är socialdemokratiska eller borgerliga — om de inte har gjort någonting som det finns anledning att anmärka på. Man skall väl inte göra anmärkningar bara därför att det är fråga om en för massmedia intressant fråga som kan ge poäng. Jag förstår att det är frestande, men jag vill inte följa den linjen. Det är alltså helt och hållet sakliga överväganden som dirigerat mitt ställningstagande i utskottet.

Herr talman! Kotmaleprojektet är ett typiskt exempel på den kommersialisering av det svenska biståndet som vpk upprepade gånger har påtalat. Målsättningen för det svenska biståndet, som den en gång fastslogs och som alla, även den nuvarande regeringen och framför allt folkpartiet bekänner sig till, kan man inte se mycket av i detta projekt. Här gäller det ett svenskt storföretags, Skånska Cement, vinstintressen, och då har alla vackra ideal fått stryka på foten. Ingenting av de fastslagna utvecklingsmålen, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt en demokratisk samhällsutveckling, kan sägas uppfyllas av de svenska biståndsinsatserna i Kotmale. Vad de ger är grova vinster till Skånska Cement, ökande klassklyftor i Sri Lanka och de vanliga möjligheterna till hänsynslös exploatering av naturtillgångar och arbetskraft för stora multinationella bolag. För vad är Mahaweliprogrammet, där det svenska Kotmaleprojektet ingår som en del? Jo, det är ett kraftverksoch bevattningsprojekt, som enligt Ola Ullsten och folkpartiet kommer att vara av stor betydelse för utvecklingen i Sri Lanka. Men vem gynnar det? Elproduktionen, som nu på grund av dåliga förundersökningar och projekteringar blir betydligt mindre än vad som först ställdes i utsikt, kommer inte den fattiga befolkningen till godo, allra minst på landsbygden där stora befolkningsgrupper inte kommer att få se skymten av någon elektrifiering. En sådan kommer i stället att ske i städerna, men den är inte främst avsedd att bidra till industrialiseringen utan kommer i första hand turistindustrin och motsvarande till godo. Nå, bevattningen då? Vi tänker oss ju alltid att det skall ske förbättringar i odling för försörjning och en förhöjd livsmedelsproduktion när det gäller så här stora bevattningsprojekt i ett u-land. Men så kommer det inte att bli genom Kotmaleprojektet. De som drar nytta av konstbevattningen — och för den delen också av den billiga energin — blir stora internationella jordbruksbolag, som redan fått gynnsamma kontrakt på jättestora arealer av Sri Lankas regering. Det blir monokulturer i stordrift enligt känt mönster, där produktionen avses för export på världsmarknaden och inte syftar till att förbättra livsmedelssituationen för srilankeserna. Till detta skall läggas den omfattande skogsskövling som följer i projektets spår och som beror både på själva anläggningsarbetena och på möjligheterna att avverka de värdefulla regnskogarna. Avverkningarna sker för export och, naturligtvis, på de stora skogsbolagens villkor. Detta är bakgrunden, eller åtminstone en del av den. Till detta kommersiella spel har folkpartiregeringen med Ola Ullsten och Hans Blix i spetsen ställt upp med insatser över den svenska biståndsbudgeten. Det är i sig redan ett brott mot de regler som alla partier i biståndsutredningen en gång var ense om. Men det är inte nog med detta. Man har också överskridit sina befogenheter i användningen av importstödet och tillåtit betydligt större åtaganden än man varit bemyndigad att göra. Skånska Cement har genom detta fått en stor order utan något anbudsförfarande, som, om det genomförts, på ett avgörande sätt hade kunnat pressa kostnaderna, driva fram ett bättre planeringsoch projekteringsunderlag och hindra att svenska biståndspengar går direkt till att främja företagets intressen och vinster. Det är den obotfärdiges förhinder, som Ola Ullsten anför när han säger att Sverige aldrig gjort några bindande, skriftliga utfästelser. Vad vi har att ta ställning till är den faktiska verkligheten, och där vet vi att Sverige nu är bundet till åtaganden i ett projekt, som kommer att kosta betydligt mycket mera än vad som någonsin förutsatts och om vilket det inte har fattats några politiska beslut i den svenska riksdagen. Vi vet inte heller någonting säkert om vad det slutgiltigt kommer att kosta och vilka ekonomiska förpliktelser det kommer att medföra för Sverige innan det är klart. Skånska Cement har inte — och vill kanske inte heller ha — någon fullständig kontroll av kostnaderna. Det finns uppgifter om att produktionskostnaden för Kotmale ligger långt över vad man borde kunna räkna med för en anläggning av detta slag. Kontraktet som Skånska Cement har ger också större fördelar än vad som är rimligt, eftersom man kunnat lita till de svenska biståndspengarna. Det är sorgligt, herr talman, att konstatera hur det svenska biståndsprogrammet alltmer har tömts på det progressiva innehåll som det en gång ändå har haft och varit känt för. Men så måste det naturligtvis bli, när borgerliga värderingar får ta över. Här har nu affärsintressen i form av privata storföretag och banker fått ta över. På så sätt ordnas en stor insats med biståndsmedel utanför SIDA:s och riksdagens kontroll, en insats som dessutom görs i fel land och kommer helt andra intressen till godo än vad som har varit avsikten med de svenska biståndsmedlen.